Herr talman! Eftersom herr Nilsson i Tvärålund och herr Fagerlund tog upp samma sak — strejker i kommunistiska länder — skulle jag gärna vilja uppehålla mig någon minut vid den frågan. Det är väl närmast Polen man tänker på. Jag måste först säga att jag anser att det är något sjukt, i vilket land det än må vara, när löntagarna måste strejka för att hålla en viss levnadsstandard. Ännu värre är det om strejkerna möts med vapen. Men det är inte bara i Polen och här i Sverige man strejkar. Det förekommer brutaliteter i kapitalistiska länder mot löntagarna — i Spanien, Frankrike, USA och Italien. Det är ju herr Nilssons i Tvärålund sagoländer. Vi hade på sin tid i detta land en regering som mördade arbetare och det var en borgerlig regering. Det var visserligen år 1931, alltså för åtskilliga år sedan, men jag tror inte man skall sätta sig på höga hästar när man talar i sådana här frågor. Jag romantiserar inte alls frågan om strejker. Har man sett dem på nära håll och även varit engagerad i dem vet man att det är fråga om mycket allvarliga saker. Löntagarna går heller aldrig in i en konflikt utan att det är mycket allvarliga saker det gäller. Där är det inte fråga om någon romantik. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till denna tvångslag därför att den sätter en tvångströja på svensk fackföreningsrörelse. De äldre ledamöterna i denna kammare kommer mycket väl ihåg när svensk arbetarrörelse kämpade mot tvångströjor på fackföreningsrörelsen, om det gällde Stripadirektiv eller annat. Vi vill inte uppleva det en gång till. Vår kritik mot SACO redovisades under finansdebatten för några dagar sedan, och jag finner det därför onödigt att belasta kammarens tid och protokoll med att läsa in alla de uttalanden som antagits av vpk och som då refererades till. De är kända för kammarens ledamöter. Kanske var herr Fagerlund inte inne i kammaren under den debatten eller också har han inte läst protokollet och känner därför inte till uttalandena. Herr Fagerlund frågade hur många socialfall detta land skulle få innan vi kommunister säger till SACO och SR att strejken bör upphöra. Den frågan tycker jag att han skall rikta till regeringen. Det hade varit en enkel match att ge SACO och SR ett lönebud för deras låglönegrupper. Då kunde strejken ha varit slut nu.
Herr talman! Herr Lorentzons anförande lämnar jag därhän. Bara en reflexion måhända. Hur skulle kommunisterna ha ställt sig om den borgerliga oppositionen inte hade förklarat sig stödja regeringens lagförslag? Skulle inte kommunisterna ha gjort samma ”kovändningar” även i denna fråga som de har gjort vid upprepade tillfällen under den hittillsvarande riksdagsperioden? Herr Nilsson i Tvärålund och herr Fagerlund har naturligtvis rätt i att det är en unik situation, eller låt mig hellre kalla det för en komplicerad situation, när det förhåller sig på det sättet att man har byggt en accept av en lagstiftningsåtgärd på vissa förutsättningar, om vilka man inte kan votera förrän efter det man tagit ställning till själva lagen. Då kan man inte handla på annat sätt än vad jag har redovisat, för så vitt inte man vill ta det steget att man bygger sitt ställningstagande på att förutsättningen faller vid voteringen. Så brukar vi inte göra här i riksdagen. I det hänseendet är situationen alltså inte unik. Vi har krävt inte bara att lagen skall vara generell, vilket den är. Lagen är generell. På den punkten råder inga delade meningar. Men vi har begärt att fullmakterna också skall tillämpas generellt. De uttalanden som görs i propositionen tyder på att regeringen icke har för avsikt att tillämpa fullmakterna generel't, och det är därför vi har begärt ett särskilt uttalande av motsatt innebörd. Begreppet ”medborgarintresse”, herr Fagerlund, finns såvitt jag vet inte i svensk lagstiftning. Vi vet alltså inte vad det innebär. Däremot har vi i ifrågavarande lagstiftning begreppet ”samhällsfarlighet”. Statstjänstenämnden och kommunaltjänstenämnden skall alltså bedöma om det föreligger samhällsfarlighet. Vi har vidare ett uttalande i förarbetena till lagen som säger att tvångsåtgärder kan förekomma då ”vitala samhällsintressen” hotas. Lagen är ett tvångsingrepp från regeringens sida. Då skall det naturligtvis anknytas till den förutsättning som angavs i 1965 års lagstiftning. Då vet vi vad vi talar om. Det vet vi inte när vi inför det diffusa begreppet medborgarintresse. Jag skall bara flyktigt beröra den ekonomiska debatt som herr Fagerlund tog upp. Det behöver ju inte vara på det sättet att den enskilde löntagarens ekonomi står i strid med hans berättigade krav på trivsel i samhället, trivsel på arbetsplatsen. Båda dessa önskemål skall kunna tillfredsställas. Jag vill uppmana herr Fagerlund, liksom jag har uppmanat många andra: Ni skulle ha lyssnat på Assar Lindbeck i hans utomordentligt skarpa och skickliga analys av den här problematiken — den enskildes ekonomi, vad det betyder för den enskilde att få sin levnadsstandard sänkt, då han konstaterar att pengarna i plånboken inte räcker till att klara amorteringar på den egna stugan, att klara avbetalningskontrakt eller andra liknande åtaganden. Det är mot en sådan utveckling som enskilda löntagare med full rätt opponerar sig.

Herr talman! Jag tror att de flesta här i kammaren tycker att herr Lorentzons argumentering verkar något ihålig när han säger att nu borde de borgerliga partierna passa på, när man kan få kommunisterna på sin sida, och störta regeringen — dagen efter det kommunisterna har hoppat av i kollektivanslutningsfrågan. Vi vet ju att det kommunistiska partiet har lovat socialdemokraterna att inte fälla deras regering. Jag vill gärna ställa en direkt fråga till herr Lorentzon: Skulle kommunisterna i dag ha varit med om att fälla regeringen om de icke socialistiska partierna hade bortsett från det samhällsansvar som varje parti måste ådagalägga? Det vore intressant att ha den frågan besvarad. Vidare tycker herr Lorentzon att vi skall tala om de svenska förhållandena. Jag tror det är för riskabelt att släppa fram kommunisterna till makten i Sverige därför att all erfarenhet från alla andra länder där kommunister har makten visar att där finns inte strejkrätten. Vi har otaliga exempel på det. När det gäller situationen i dag så är den, som herr Bohman säger, mycket komplicerad. Den är så pass komplicerad och så kritisk, enligt centerns mening, att ett ingripande från samhället måste få en prioritet före andra i och för sig riktiga betänkligheter och principer som man kan ta fram endast i exceptionella situationer. Beträffande frågan om lagen är generell eller om den är riktad mot viss grupp så tycker jag att utskottets skrivning är tillfredsställande. Man kan väl inte tolka följande skrivning på annat sätt: ”Lagstiftningen kan alltså komma att tillämpas på varje part som slutit kollektivavtal” — alltså under den tid lagen gäller.

Herr talman! Bara några ord till herr Lorentzon. Jag försökte faktiskt inte sätta mig på några höga hästar, utan vad jag tog upp i hans resonemang var hans uttalande att det var det kapitalistiska samhällets lagar som gjorde att strejker var nödvändiga. Det var i detta sammanhang jag hänvisade till Polen. Dessutom kunde man ju tillägga, när herr Lorentzon jämför denna strejk med vilda strejker, att i kommunistländerna är alla strejker vilda — där kan ingen gå ut i en strejk. Och sedan en sak till: Herr Lorentzon säger om socialvården och socialassistenterna att man skall uppmana avtalsverket att förhandla. Ja, jag undrar vad Kommunförbundet skulle säga om man uppmanade avtalsverket att göra upp för dem — det är ju faktiskt Kommunförbundet som skall förhandla för socialassistenterna. Sedan bara en enda fråga till herr Bohman. Han säger ”när man ställer berättigade krav”. Vad är detta?

Herr talman! Två talare här har frågat oss direkt hur vi skulle ha ställt oss om nu de borgerliga partierna hade röstat mot propositionen. Jag redogjorde i min inledning här tidigare för den frågan. De borgerliga är helt och hållet försvarare av det kapitalistiska samhället, och denna lag gynnar monopolkapitalism. Sedan är det på det sättet att vi kommunister är principfasta. Här gäller frågan huruvida vi skall anta en tvångslag mot svensk fackföreningsrörelse. En sådan lag måste vi gå emot oavsett om en socialdemokratisk regering faller eller ej, men det kan tydligen borgerliga hjärnor inte fatta. I fråga om kollektivanslutningen som avgjordes här i går hade vi också en rent principiell inställning, nämligen att riksdagen icke beslutar över svensk fackföreningsrörelse utan att det är fackföreningsrörelsen som själv beslutar i sådana avseenden. Beträffande frågan om denna tvångslag har de övriga partierna i denna kammare mycket svårt att diskutera vad den egentligen skulle innebära för svenska löntagare. Ni vill hellre diskutera frågor som gäller utlandet, och det må ni nu göra — svenska löntagare ser nog saken på ett helt annat sätt när denna lag skall föras ut i verkligheten.

Herr talman! Det lagförslag som vi nu har att ta ställning till är helt unikt. Det innebär att viktiga värden uppoffras, att statsmakterna gör ett ingrepp i den avtalsfrihet som vi själva har skapat och att den förhandlingsrätt som tillkom 1965 tillfälligt sätts ur spel. Den meningsriktning jag företräder avser att rösta för denna lag, trots alla de principiella och andra betänkligheter som kan resas mot lagen. Det är en inställning som har hånats här i dag. Jag skall därför i förbigående säga ett par ord till den företrädare för det kommunistiska partiet som i dag har uppträtt med en färdigsydd — eller skall vi säga färdigskriven — gycklarkostym efter att i går kväll ha blivit avklädd av intervjuarna i TV. Det är en enda orsak som gör att den gycklarkostymen blir politiskt innehållslös. Det kan uttryckas i en enda mening. Ni säger att det är mycket som har gått på sned här i landet. Det kan vara sant att mycket har gått på sned, men så illa är det inte att de 17 kommunisterna skall få bestämma i för landet livsviktiga frågor. I det läge som uppkommit anser vi att vi bör biträda regeringens förslag. Tredje man — föräldrar, studerande, yrkesarbetande i olika grupper, alla de som har långa resvägar till sitt dagliga arbete och många personer i sociala risklägen — drabbas alltför hårt för att man skall kunna fortsätta på det här viset. De som är verksamma inom försvaret, befäl och värnpliktiga, har försatts i en orimlig situation, och det som skett gagnar på inget vis det angelägna behovet att vidmakthålla och förbättra försvarsviljan. Jag vill understryka att när vi biträder lagen sker det i den bestämda övertygelsen att den här situationen hade kunnat undvikas, om regeringen inte handlagt avtalsfrågorna på ett så klumpigt och vid ett par tillfällen direkt provocerande sätt. Att vi nu godkänner lagen innebär därför inte att vi godkänner de åtgärder av regeringen som har bidragit till att situationen har uppkommit. Därmed är inte sagt att regeringen ensam bär ansvaret. Det finns också andra parter som har agerat, men i några avseenden har regeringens handlande, direkt eller genom avtalsverket, försvårat en sådan lösning av konflikten som legat i linje med de principer efter vilka avtalsförhandlingarna borde fungera. En sak är att de lönekrav de berörda tjänstemannaorganisationerna fört fram är mycket större än vad som är möjligt att gå med på. Om kraven skulle ha bifallits, hade de inte fått plats inom ett rimligt samhällsekonomiskt utrymme. Men sådana överdrivna lönekrav har kommit från alla organisationer och är en följd av den inflationsutveckling som varit och som man väntat. Vilken grad av skuld som regeringens ekonomiska politik har i de krav på kompensation för väntade penningvärdeförsämringar som nu framförts har klargjorts flera gånger av folkpartiets företrädare, senast i finansdebatten i förra veckan. En helt annan sak är att staten lägger upp sin förhandlingstaktik på ett sätt som verkat provocerande på de berörda organisationerna. En regering som verkligen vill lösa upp knutar på arbetsmarknaden och som vill komma fram till uppgörelser utan att skapa ett stort mått av bitterhet och missnöje handlar inte på det här sättet. Regeringen kan inte gömma sig bakom avtalsverket. Alla vet att avtalsverket i strategiskt viktiga frågor varit beroende av regeringen. Det var ett misstag att inte ge de närmast berörda organisationerna ett faktiskt bud på ett tidigare stadium. Om det skett, hade det varit tänkbart att konflikten kunnat undvikas. Att det inte skedde berodde givetvis på att avtalsverket, med regeringens goda minne och stöd, inte ens på allvar ville förhandla med SACO och SR innan man gjort upp med LO och kanske också TCO. En förhandlingsuppläggning där organisationstillhörigheten blir avgörande för avtalsverkets inställning till de anställda kan vi inte acceptera. En annan egendomlighet är att regeringen och avtalsverket inte har gjort några försök, som verkligen har trängt fram, att successivt trappa ned konflikten. Det hade varit det naiurliga efter en tids konfliktåtgärder. Från de berörda löntagarorganisationerna har det kommit förslag om nedtrappning. Om man på arbetsgivarsidan tagit fasta på dem, hade det kunnat innebära ett första steg till en frivillig upplösning av själva stridssituationen. I stället intog man på arbetsgivarsidan en attityd av allt eller intet, en sorts malplacerad tennsoldatsattityd, som dels drabbade tredje man, dels drev fram situationen till den tjänstepliktslag som nu föreslås. Att gå ut med lockouthot mot officerarna var lindrigt sagt inte välbetänkt. Till sist: Regeringens synpunkt, särskilt framhävd av statsministern, att man icke kunde förhandla med grupper som befann sig under konflikt var direkt olycklig. Regeringen kan inte gärna ha svävat i okunnighet om att detta enligt praxis endast tillämpas när det gäller vilda strejker. Arbetsgivarens sätt att behandla grupper som aldrig kunnat föreställa sig att bryta mot gällande avtal verkade direkt kränkande för dessa människor. Trots att de helt legalt utnyttjade de fackliga rättigheter riksdagen givit dem, behandlades de som om de strejkat vilt. Den lag som riksdagen skall ta ställning till innebär självfallet att arbetsgivarpartens positioner stärkes. Löntagarparten kommer i ett sämre läge. Mot denna bakgrund och med hänsyn till vad som hittills inträffat i denna olustiga konflikt är det nödvändigt att statsmakterna i de kommande överläggningarna med löntagarna — att sådana överläggningar måste komma till stånd är jag övertygad om — visar större förståelse för de berörda löntagarorganisationernas krav än vad man hittills har gjort. Statsmakterna får icke missbruka det överläge man nu själv ger sig. Gör man det riskerar man att skapa en långvarig förtroendekris inom den offentliga förvaltningen och öka bitterheten och antagonismen mellan olika löntagargrupper. En utjämningspolitik som innebär att statsmakterna med tvång genomdriver att betydande grupper får vidkännas betydande reallöneförsämringar kan folkpartiet inte acceptera.

Herr talman! Jag beklagar om jag gjorde folkpartiets nye ordförande så upprörd alldeles nyss. Tydligen trampade jag honom på fötterna, när jag erinrade om vad som hände i Ådalen 1931. Vi hade ju då en folkpartiregering som gav order och var ansvarig för vad som då hände. Herr Helén talar om gycklarkostym. Men den politiska stripteasen svarar ju herr Helén för. Det gjorde ni ju också i går i TV-utsändningen. Herr Helén säger att de 17 kommunisterna inte skall få vara med och bestämma. Men varför, herr Helén, när det gällde frågan om kollektivanslutningen, var ni så måna om att gå ifrån ett direkt krav och göra ett urvattnat uttalande för att få med kommunisterna? Hela er press var upplagd: Var står kommunisterna, var står kommunisterna? Vi kunde långt i förväg meddela att vi aldrig kommer att stödja herr Helén eller borgarna i en fråga där det gäller att lagstifta mot den svenska fackföreningsrörelsen. Även om vi inte accepterar kollektivanslutningen faller vi inte för sådana saker.

Herr talman! Jag har bara ett ord att säga till herr Lorentzon: Det är inte min sak att reagera för de övertramp som herr Lorentzon begår mot riksdagens spelregler — det är talmannens, och han har gjort det.

Herr talman!

Jag är något förvånad över att herr Bohman som den väsentliga anledningen till den uppkomna situationen fört fram den skattereform som ändå alla partier här i riksdagen har anslutit sig till; jag bortser från vissa reservationer som herr Bohmans parti har gjort. Där sökte alltså herr Bohman främst orsaken till konflikten. Jag skall inte säga någonting om herr Lorentzons inlägg. Herr Werner i Tyresö undvek ju att föra diskussionen så långt som jag hade önskat att han skulle göra. Särskilt som herr Werner representerar den arbetarkår här i landet, som kanske mest hårdhänt har fått uppleva verkningarna för tredje man av den här konflikten, hade jag kunnat vänta att hans anförande skulle återspegla något av det som jag läser i Byggnadsarbetareförbundets tidning. Där redovisar man från olika håll i landet hur pass allvarligt konflikten drabbar just denna speciella arbetargrupp, som herr Werner i Tyresö och faktiskt även herr Lorentzon brukar tala om. Det är inte länge sedan herr Lorentzon frågade mig om sysselsättningssituationen för byggnadsarbetarna i hans eget hemlän. Man undviker alltså egentligen att diskutera problemet. Man biter sig fast, som kommunister har gjort i alla tider, i ett testuggeri och säger: ”Här skall vi så länge vi är med hävda en princip, den må bära vart som helst.” Jag hade väntat mig något mer genomtänkt åtminstone av herr Werner, när han försökte analysera problemet. När det gäller folkpartiets talesman, utskottets ordförande, är jag verkligen förvånad över att han utan vidare här i kammaren står och säger, att det har allvarligt brustit hos avtalsverket — och därmed tydligen också hos den delegation som vi har satt att bevaka riksdagens intressen vid förhandlingarna. Det kan inte vara rimligt att vi, utan att vi får rapporter och utan att vi får en genomgång, här i riksdagen skall vara beredda att uttala en förkastelsedom över de bemödanden som man har gjort för att komma framåt i förhandlingsarbetet. Jag avhåller mig för min del från att gå in på någon som helst diskussion om handläggningen av dessa frågor i avtalsverket. Det vore helt orimligt att här diskutera hanteringen i ett verk utan att ha fått någon redogörelse för den. Propositionen avser ju inte att ta upp frågan om vem som har rätt i en avtalstvist. Det skulle föra väldigt långt, om vi skulle försöka diskutera det i dag. Den öppna konflikten har pågått i sex veckor. Vi har fått en successiv upptrappning. Det började på det kommunala fältet, det gick över till statssektorn, allt fler drogs in i den öppna konflikten. Strejkerna har lett till motåtgärder i form av lockouter, som naturligtvis har gjort att nya grupper har kommit att beröras. Man kan fråga varför inte regeringen har handlat tidigare utan dröjt så här länge. Vi har självfallet dröjt därför att vi verkligen har känt ett visst obehag inför att gripa in i konflikten med sådana åtgärder som nu är aktuella. Men vi har naturligtvis följt konflikten med stor uppmärksamhet. Efter hand har redovisats verkningar på socialvårdens område, verkningar när det gäller sysselsättningen, verkningar för enskilda företag som inte kan få sina ärenden prövade och handlagda i vederbörlig ordning. Vi har i propositionen angett några exempel och jag skall inte upprepa dem. Jag hade tillfälle att vara i Malmö i går och fick då del av ett uttalande från socialchefen i Malmö. Han sade att det var i sista minuten — det var i grevens tid — som denna åtgärd vidtogs för att det skulle vara möjligt att undvika katastrof inom socialvården. I Stockholm är socialvården som bekant undantagen från stridsåtgärder. I Malmö är situationen en annan, och på socialvårdens område har stora svårigheter uppstått. Det har visserligen getts dispenser, och från löntagarorganisationernas sida har det gjorts stor affär av detta — och det må man från det hållet göra. Men dispenserna har inte på något sätt motsvarat vad som önskats från kommunernas och landstingens sida och har inte gjort det möjligt att kunna klara elementära uppgifter. Den inverkan på sysselsättningen som jag redan nämnt gäller främst byggnadsbranschen; byggnadslov kan inte lämnas, planärenden blir liggande, utstakning ute på fältet kommer inte till stånd. Jag kan hänvisa till Byggnadsarbetareförbundets tidning. Där beskrivs bl.a. hur en väg som skulle ha byggts men som nu inte kommer till stånd äventyrar tillkomsten av ett stort bostadsområde och ställer stora grupper inför betydande sysselsättningssvårigheter. När det gäller den administrativa handläggningen har jag t.ex. här en lång lista från kommerskollegium över de ärenden som ligger där. Det kan gälla företag som har svårigheter till följd av strukturomställning men även andra svårigheter, de har ansökt om lån och ärendena kan inte handläggas. Människor kommer då till kanslihuset och vill ha hjälp. När kommerskollegium inte fungerar vädjar man om beslut för att kunna leva vidare. Jag vill säga att jag inte har tvekat att hjälpa. Regeringen måste naturligtvis handla och känna ett ansvar för att näringslivet kan fungera och att inte grupper som inte på något sätt är inblandade får sitta emellan därför att det saknas en man i kommerskollegium som skall sätta sitt namn under en handling. Vi får självfallet inte avstå från att agera utan försöka lösa de problem som uppkommer i den mån vi i övrigt finner att det ligger i samhällets intresse. Jag skulle kunna beskriva situationen på andra områden men jag skall avstå från att göra detta. Jag vill emellertid försäkra kammarens ledamöter att vi verkligen har bemödat oss om att analysera verkningarna och vi har dröjt med att ingripa. Det finns ingen anledning att dölja att regeringen gång efter annan har diskuterat denna fråga, fått redogörelser för verkningarna och gjort sina överväganden. Vi har nu kommit till den slutsatsen att tiden var mogen för att vi skulle handla. Och jag kan inte se annat än att när frågan nu tas upp i denna debatt här i riksdagen, så vittnar instämmandena i de anföranden som hållits om att vi bedömt tidpunkten riktigt. Vi har ju också valt en väldigt mjuk form. Vad vi har sagt är att vi vill ha en fullmakt att under sex veckor kunna skapa den avspänning och ro som behövs för förhandlingar. Ingen kan ju vinna på att striden skulle fortsätta, att den skulle träffa ytterligare grupper och möta än större ovilja i samhället, att vi skulle skärpa motsättningarna ännu mer mellan å ena sidan SACO: och SR: medlemmar och å andra sidan den stora allmänheten som hårt känner konfliktens verkningar. Herr Helén talade om vissa ting som man möter i det dagliga livet: tågen finns inte där, man har inte möjlighet att göra den resa som man länge har önskat göra och som man kanske brukar göra. Vi skulle kunna anföra många exempel på sådana här vardagsupplevelser som människorna har och som naturligtvis leder till att det blir en allt större ovilja mot de grupper som med sin strejk och sitt agerande har ställt människor i denna situation. Vi har således valt att få ett rådrum för de här förhandlingarna och övervägandena. Men jag vill betona att det ju inte är fråga om att ta bort strejkrätten för någon. Det är överdrivet när man nu i diskussionen gör gällande att det är slut med den fria förhandlingsrätten. Tvärtom förutsåg man 1965, när man diskuterade den nya ordningen för statstjänstemännens förhandlingsrätt — och jag tror det var herr Bohman som just påpekade det — att en sådan här situation kunde uppkomma. Jag understryker att även före januari 1966, då den nya ordningen trädde i kraft, hade ju våra statstjänstemän en betydande möjlighet att öva inflytande på sina villkor. Det skedde överläggningar då överenskommelser träffades, och man fick i verkligheten en utveckling lönemässigt som ingen kan säga innebar att den här gruppen kom att släpa efter. Men man ansåg det vara angeläget att på den sektor som omfattar den statliga verksamheten och den kommunala verksamheten kunna införa samma fria förhandlingsrätt som gällde på andra områden. Jag vill gärna säga att detta var vi överens om och det är ingenting att diskutera. Men det var inte på det viset att man i och med det här beslutet skapade någonting väsentligt nytt; nog hade dessa tjänstemän även förut haft en stor möjlighet att få sina intressen respekterade. Vi skall inte gå tillbaka till den ordningen — vi skall ha kvar strejkrätten, och ingen kan göra gällande att det beslut vi nu fattar på något sätt torpederar möjligheterna att gå vidare på den fria förhandlingsrättens väg. Vad det här gäller är en tillfällig åtgärd, klart tidsbegränsad. Och jag är något förvånad över att herr Bohman och andra reagerat mot att man i detta sammanhang beskrivit den konflikt som råder — att man angivit att det gäller SACO och att det gäller SR. Det verkar precis som om vi skulle ha presenterat riksdagen ett förslag som bara tog upp själva tanken att nu skall vi få en fullmakt, utan att vi redovisade vad orsaken var. Det är helt orimligt. Svenska folket upplever det ju som ganska naturligt att det är de pågående konflikterna som gör att vi i dag i riksdagen behandlar dessa frågor. Därför vet jag inte varför det skulle kunna riktas någon anmärkning mot att vi från regeringens sida klart anger, på vilket sätt vi tänkt använda denna fullmakt, och att vi gör reservationen, att vi inte har den tanken i dag att en sådan här fullmakt skall behöva användas för andra områden. Det skulle ha varit ganska förvånande om vi gjort motsatsen, dvs. försökt att i nuvarande situation skaffa oss en fullmakt som vi inte har något som helst intresse eller behov av. Vi vill markera att fullmakten är starkt begränsad, och vi har givit uttryck för vår uppfattning att organisationerna bör kunna arbeta och träffa uppgörelser vid förhandlingsbordet. Därför är jag förvånad över att oppositionen har reagerat som den gjort och föreslagit andra formuleringar eller en annan tidstillämpning bara för att därigenom för sig själv skapa den föreställningen att det gäller något annat än vad vi här har att diskutera. Herr talman! Jag har ingen anledning att forma detta mitt anförande till något mer än ett klarläggande av situationen. Jag har bara på regeringens vägnar velat deklarera varför vi har handlat i detta fall. Men jag vill ändå tillägga att när riksdagen diskuterade förhandlingsrätten 1965, så markerade vi att det var särskilt känsligt med stridsåtgärder inom den offentliga sektorn. Det underströks att det offentliga tjänsteområdet är speciellt ömtåligt för sådana stridsåtgärder som lockout och strejk. I propositionen uttalades: ”Dels är den offentliga tjänsteverksamheten till sin natur sådan att arbetskonflikter inom densamma i särskilt hög grad drabbar utomstående.

Jag vill betona att det väsentliga för oss har varit att konflikten inte skulle förvärras och utvidgas ännu längre. Vi har där velat skapa ett rådrum. Låt mig också säga att organisationernas rätt naturligtvis inte kan vara obegränsade i ett samhälle. Det finns egentligen inte någon obegränsad rätt på något område. Vår näringsfrihet, som vi så ofta talar om, har också sina givna gränser, där vi har anledning att ta ställning till hur långt den principen kan drivas. Även vår yttrandefrihet har sin begränsning, så fort som vi träffar andra människor. Lika klart är det att organisationerna i vårt samhälle inte kan arbeta med den föreställningen att de är helt opåverkade av samhället och av den miljö som vi lever i. Låt mig till slut säga att jag tycker det är mycket glädjande att vi bakom regeringens bedömning i dag har kunnat samla en så bred opinion som fallet är bland de demokratiska partierna här i kammaren. Det ligger ett betydande värde i det. Och vi har sannerligen inte strävat efter att regeringspartiet i detta fall skulle agera så att vi framstod som det enda parti som gör något i denna fråga. Tvärtom har vi varit mycket angelägna om att underrätta andra om hur vi bedömt läget, och det är mycket glädjande att de ställningstaganden man gjort i de andra partierna i stort sett sammanfaller med dem som regeringen har intagit. Jag beklagar bara att oppositionen under litet hycklande former försökt förklara att man egentligen inte menade så, och att man försökt smita ifrån det ansvar man ändå måste ta, när man är med om ett beslut. Då bör man rakryggat säga ifrån att vi har varit med om detta. Man kan anföra vissa betänkligheter, men vi har fått väga dem mot det som vi ser som nödvändigt. Jag tycker som sagt att det är mera rakryggat och riktigt att redovisa den ståndpunkten men ändå komma till slutsatsen att nu måste vi handla på det sätt som regeringen har gjort.

Herr talman! Jag begärde ordet när statsrådet Holmqvist sade att han var förvånad över min kritik av avtalsverket. Jag tycker nog i min tur att statsrådets inställning på denna punkt är något märklig. Jag anser nämligen att det lagförslag som signerats av statsrådet i och för sig är en klar verifikation på ett misslyckande för avtalsverket och regeringen.

Herr talman! Den proposition från 1965 om de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt som föregick beslutet var verkligen inget hastverk. Utredning efter utredning hade då penetrerat frågan. Omfattande remissbehandling hade gjorts. Länge hade man funderat i departementet. Statsrådet Lindholm betonade också i riksdagen att det var bra för frågan att man tagit ordentlig tid på sig för att få fram ett bra förslag. Ur den här grundligt genomarbetade propositionen vill jag läsa ett par meningar: ”Det skall ej fördöljas att det offentliga tjänstemannaområdet är speciellt ömtåligt för sådana stridsåtgärder som lockout och strejk. Dels är den offentliga tjänsteverksamheten till sin natur sådan att arbetskonflikter inom densamma i särskilt hög grad drabbar utomstående. Dels kan fackliga aktioner riktade mot ett fåtal nyckelposter inom den offentliga tjänsten mer eller mindre lamslå hela verksamhetsfält.” Vilka verkningar konfliktåtgärder på det offentliga området kunde ha för tredje man var man alltså fullt klar över när beslutet togs. Man hade grundligt tänkt igenom vad som kunde hända och vad som skulle hända för att mildra verkningarna. De offentliganställda tjänstemännen skulle i likhet med övriga anställda få effektiva påtryckningsmedel att använda i fackligt syfte och inte bara som tidigare efter överläggningar behöva snällt vänta på vad arbetsgivaren bestämmer. Om konfliktåtgärderna inte uppfattas just som påtryckningsmedel utan i stället bara föder ständigt nya och vidgade motåtgärder med ödesdigra verkningar för tredje man, då hamnar de anställda i samma situation som före förhandlingsrätten. De har inget reellt påtryckningsmedel, och de får efter ett eventuellt statsingripande åter snällt vänta på vad andra bestämmer. Det man framför allt värjde sig emot före beslutet 1965 var risken för att statens och kommunernas verksamhet skulle bli satt ur funktion. Med ett så farligt vapen som strejkvapnet i sina händer skulle organisationerna kunna äventyra t.ex. rikets säkerhet. Men man stannade för att det inte fanns anledning att anta annat än att de offentliga tjänstemännens organisationer präglades av tillräcklig ansvarskänsla. Vad man däremot över huvud taget inte tänkte på — så långt sträckte sig inte föreställningsvärlden — var att regeringen själv på det sättet skulle vilja sätta samhället ur funktion. Nu har det inträffat, att det är avtalsverket, alltså staten själv, som skulle försätta rikets försvar i konflikt. Det är så riktigt som det framhålls i det särskilda yttrandet från folkpartisterna i utskottet, att propositionen lägger alltför stort ansvar på arbetstagarparten. Redovisningen i propositionen är olyckligtvis tendentiös. Det talas exempelvis om att SACO och Sveriges läkarförbund utlöst konflikt inom den medicinska utbildningssektorn, men det sägs på raderna ovanför att 700 000 elever berörs av konflikten inom utbildningsväsendet utan att det där talas om att avtalsverket svarar för de flesta, för att bara ta något exempel. Även om propositionen är ett hastverk, anser jag att den borde ha givit en korrektare och fylligare redovisning av omfattningen av de olika åtgärderna och hur dessa fördelar sig. Jag instämmer gärna med departementschefen och andra som här har talat om att tredje man verkligen blivit hårt drabbad under de här konfliktveckorna — inte minst på grund av avtalsverkets egna åtgärder. Men tredje man har redan varit drabbad länge. Vad är det som säger att regering och riksdag just nu måste ingripa och ingripa med denna fruktansvärda brådska? Tidpunkten har kommit, som propositionen så magistralt uttalar. Vad är det för akut händelse som påkallar just denna snabbehandling? Hade inte en god planering inom regeringen kunnat förutse att det här läget skulle vara bekymmersamt för tredje man, såsom det länge har varit, och att man därför borde ha kunnat handla på ett mindre brådstörtat sätt än vad som nu skett? Ett dygns riksdagsbehandling av en viktig principiell fråga medger inte den seriösa och allsidiga penetrering som en mycket känslig fråga kräver, och det finns anledning att starkt reagera mot detta. Om man nu bedömt läget så att det skulle läggas fram en proposition borde man i varje fall ha gett en ordentlig motionstid. Under tiden skulle t.ex. medlingskommissionen kunna arbeta, kalla till sig organisationerna och kanske komma fram med ett bud över hela linjen. Då hade det kunnat gå som i sjöbefälskonflikten 1955 att en uppgörelse snabbt träffades och propositionen kunde återkallas. I 1965 års proposition spikades mycket grundligt hur man skulle förfara vid samhällsfarliga konflikter. Först och främst äger part rätt påkalla förhandling med motparten i syfte att undvika, begränsa eller häva konflikten. Om det inte går, får hänvisning ske till vederbörande nämnd, och därmed menade man enligt propositionen att man hade skapat mycket goda garantier. Men om inte heller det lyckas kan Kungl. Maj:t och riksdagen ingripa. Men har man prövat de här båda första stegen? Har man gått den väg som det tidigare riksdagsbeslutet angav? Av redovisningen framgår att nämnderna flera gånger prövat och funnit att det inte var fråga om samhällsfarliga konflikter. I de fall där de har betraktats som samhällsfarliga har man, såvitt jag vet, följt anvisningarna om nedtrappning och meddelande av dispenser. Hur kan man då med stöd av lagen från 1965 komma direkt fram till det tredje ledet, ett statsingripande? Skulle inte ytterligare försök ha gjorts på denna väg tillsammans med ett mera aktivt handlande från arbetsgivarens sida? En annan sak är rekvisiten för ett ingripande. De var ganska klara enligt propositionen. Det var en uppräkning av den typ som inrikesministern gjorde här och det var samlat under ”Skydd för vitala samhällsintressen”. Nu talar propositionen i dag märkligt nog om ”väsentliga medborgarintressen”. Rekvisitet är uppfyllt, säger man. Går det till så i de högre sfärerna, dvs. i regeringen, när man tolkar lagar och lagars förarbeten, att man helt gör om rekvisiten, så att de passar och därefter säger att rekvisiten är uppfyllda? Vad är det för resten för skillnad mellan väsentliga medborgarintressen och vitala samhällsintressen? Det skulle vara intressant att få den distinktionen klargjord. Är det någon skillnad? Om inte, varför trasslar man då till begreppen genom nya termer? Om det är en skillnad, har man rätt att ändra på de förutsättningar som riksdagens förra beslut föreskrev? Enligt propositionen skall man genom en lag åstadkomma ett avtal. Är sådant verkligen möjligt? Ett avtal förutsätter, enligt vad jag trodde, frivilliga ömsesidiga viljeyttringar från minst två parter. Lagen föreskriver nu att parterna alltså skall vara överens, basta. Att i lag föreskriva vad några frivilligt skall vara överens om ställer faktiskt enligt mitt förmenande kända begrepp på huvudet. En fråga, som ju har diskuterats och som är verkligt väsentlig, är: Kommer en lagstiftning av den typ som i dag ligger på riksdagens bord att inskränka förhandlingsrätten? Nej, det får man verkligen hoppas att den inte gör, och många har uttalat sig i den riktningen. Men nog känns den förhoppningen föga verklighetsförankrad. Jag måste säga det. Hur mycket man än talar om att detta är en enstaka företeelse, måste man fråga sig på vilka villkor de offentliganställda förhandlar i fortsättningen. Arbetsgivaren skulle t.ex. kunna lockouta alla poliser. Det är väl ungefär lika allvarligt som officerarna. Då är ju rekvisiten om äventyrandet av rikets säkerhet och medborgarnas trygghet till liv och egendom verkligen uppfyllda. Med de rekvisiten uppfyllda kan självfallet en tvångslagstiftning i det läget snabbt vara motiverad. När man vet att sådant kan hända, blir rätten till fackliga åtgärder närmast illusorisk. Tvångslagstiftning som sådan är en mycket allvarlig fråga, men en helt annan sak är en tvångslagstiftning, som i mycket stor utsträckning föranleds av arbetsgivarens, statens, lagstiftarens, eget agerande. Herr talman! Den seriösa behandling som ett sådant här ärende kräver har riksdagen inte beretts möjlighet till. Jag ämnar därför inte delta i beslutet.

Herr talman! Man skall inte söka alibi för en gärning, för vilken man inte ens är misstänkt. Om någon står över varje misstanke om att hysa någon form av åsiktsgemenskap med vänsterpartiet kommunisterna, så är det moderata samlingspartiet och alla dess företrädare. Jag behöver därför över huvud taget icke kommentera de spekulationer som här har framförts rörande någon sorts koalition mellan vänsterpartiet kommunisterna och en del av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp.

Herr talman! Från första strejkdagen till sista lockoutminuten bär regeringen ansvaret för den konflikt som sedan sex veckor allvarligt oroar samhälle och medborgare. Regeringen bär ansvaret på grund av den ekonomiska politik och den skattepolitik som har förts — jag behöver inte vidare utveckla det, herr Bohman har på ett helt klargörande sätt redan gjort det. Regeringen bär också ansvaret för konflikten och dess ständiga upptrappning genom att via avtalsverket och genom egna uttalanden ha uppträtt provokativt mot de i konflikten indragna löntagargrupperna. Herr Helén har utvecklat detta, och jag behöver egentligen inte heller gå vidare på det temat. Jag vill bara, herr talman, erinra om de egendomliga ting som ändå har skett under det senaste året: Arbetarna i det statliga företaget LKAB strejkar olagligt. Man förhandlar och träffar avtal under pågående strejk. SACO och Statstjänstemännens riksförbund strejkar lagligt, och man låter meddela att det inte kan bli tal om förhandlingar under pågående stridsåtgärder. Internerna i våra fångvårdsanstalter matstrejkar, och med dem förhandlar man. Desperata arbetslösa arbetare i Stora Blåsjön matstrejkar i Folkets hus och får av landets statsminister veta, att under sådana förhållanden kan man inte förhandla. Om inte detta måste upplevas som förolämpande av de grupper som utsätts för den behandlingen, då förstår jag inte hur hård hud man skall ha för att kunna umgås med staten såsom arbetsgivare. Regeringen bär ansvaret, och regeringen har nu till sist hamnat i en ohållbar situation. Ställd inför tvånget att genom en snöplig reträtt öppet erkänna att varslet om en lockout mot officerskåren från början var en bluff eller ett dåligt skämt försöker regeringen vältra över åtminstone någon del av ansvaret på andra för att slippa ensam bära smäleken av den reträtten.

Riksdagen har icke haft tid att på det sätt som Sveriges riksdag brukar anse självklart sätta sig in i och behandla det här ärendet. Det är ett övergrepp mot riksdagen. Man ville inte ens medge det lilla andrum som vi skulle ha kunnat nå genom en enda dags bordläggning av propositionen. Den kunde ändå ha hunnit bli slutbehandlad under innevarande vecka, men inte ens det ville man medge. Det var meningen att riksdagen skulle tvingas till ett hastverk och inte riktigt hinna tänka efter vad den egentligen gjorde. Man kan undra över att olika företrädare för samma parti hamnar i olika positioner i en sådan här viktig fråga. Jag tycker att efter den debatt som har förts här i dag kan det inte vara mycket kvar av den undran. Flera företrädare även för andra partier har uttryckt en sådan oro och en sådan tveksamhet inför den här lagstiftningen, att alla upplever att det förvisso inte skulle ha behövts mycket till för att den tveksamheten skulle ha vägt över i ett avslagsyrkande. Jag vet inte om det är någon — det lär i varje fall icke vara någon i något av riksdagens oppositionspartier — som tar denna lag med glatt hjärta och tycker att den är bra. I en tvångssituation har man reagerat olika för tvånget och olika prioriterat de onda ting som man har att välja mellan. Det fanns inte något gott ting att välja. I valet mellan de onda tingen har vi valt något olika. Den katalog som statsrådet Holmqvist föredrog över konfliktens verkningar är i alla delar korrekt, och jag vitsordar gärna den. Alla de svårigheter som statsrådet Holmqvist nämner har verkligen drabbat tredje man. Jag hör till dem som tidigare och hårdare än någon i denna kammare, möjligen med undantag för herr Evert Svensson, upplevde konfliktens verkningar med full styrka, eftersom jag liksom herr Svensson råkar bo i den enda kommun som redan första dagen till hundra procent drabbades av strejken på socialvårdens område. Jag är helt medveten om att så här kan det inte fortsätta. Frågan är bara på vilket sätt man skall komma ur det. Det finns två sätt att komma ur det läge där riksdag och regering försatt sig, först genom den lag vi fastställde 1965 och sedan genom det sätt på vilket konflikten har utvecklats. Det finns ett hederligt sätt. Det är att med bevarande av gällande tjänstemannalag i full kraft förhandla sig ur situationen. Det måste kosta något. Alla vet att det inte kostar 23 procent, men det måste kosta något att på ett hederligt sätt komma ur den här situationen. Det andra är det sätt jag måste betrakta som ohederligt, nämligen att tillgripa en tvångslagstiftning. Riksdag och regering har i sin egenskap av lagstiftare stiftat en tjänstemannalag. När fem—sex år senare riksdag och regering i sin egenskap av arbetsgivare finner att de i den lagen givna reglerna inte längre passar oss, då återfaller vi på egenskapen av lagstiftare och ändrar reglerna under spelets gång. Det är detta som jag och några med mig inte kunnat finna är ett Sveriges riksdag värdigt sätt att handlägga den här frågan. Det är det som är anledningen till att jag och några med mig yrkat avslag på hela propositionen.

Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som bär herr Brundins namn.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att reagera mot herr Carlshamres beskrivning av det lagförslag vi nu behandlar. Han säger att han upplever det som ohederligt. Just den beskrivningen reagerar jag mycket starkt emot. Jag skall be att få citera ett kort avsnitt ur proposition nr 60 av år 1965 som riksdagen, om jag inte missminner mig, tog enhälligt. Jag tror också att herr Carlshamre var ledamot av riksdagen vid den tidpunkten. I propositionen står det: ”Statens och kommunernas verksamhet kan uppenbarligen ej tillåtas bli försatt ur spel. Samhället måste äga medel att värja sig mot konflikter, som skulle kunna äventyra rikets säkerhet eller medborgarnas trygghet till liv eller egendom, vården av sjuka, omhändertagna och andra behövande eller medföra allvarliga rubbningar i samhällsekonomin eller folkförsörjningen.” Herr Carlshamre påpekade själv från denna talarstol att just i hans hemkommun drabbades socialvården hundraprocentigt av konflikten. Min replik är bara avsedd som en reaktion mot den värdering som herr Carlshamre själv ger uttryck för. Om det är så att hans värdering gäller för hela moderata samlingspartiet, om man efter voteringarna förklarar att man går emot propositionen, så är det bara att beklaga att så kan vara fallet.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Nilsson i Tvärålund har sagt här. Till det vill jag bara göra ett tillägg. Jag sade redan i mitt första anförande att detta särskilda yttrande icke anmäldes i utskottet i går kväll. Jag hade överseende med det därför att det var tidsbrist o. d. Men på en direkt fråga, om moderata samlingspartiet stödde lagförslaget, fick vi också ett klart ja; det skulle man göra. Då tog man ju för givet att det inte skulle komma några sådana brasklappar som här i debatten tas fram av herr Carlshamre. Sedan måste det väl vara någonting som inte klaffar i herr Carlshamres argumentering här i dag. Han säger att det är regeringen och avtalsverket som bär ansvaret för den här strejken. Sedan säger han att han håller med om att den drabbar vissa områden i samhället. Därpå tar han ögonblickligen upp socialvården i sin hemkommun. Den 8 januari strandade SACO de kommunala förhandlingarna. Jag har förut sagt här att när det gäller den kommunala sektorn, där socialvården ligger, så har avtalsverket icke med det att göra utan det är den sektorn i samhället som förhandlar. Därför måste det väl inte vara regeringens eller avtalsverkets fel att förhandlingarna har strandat just på det här området.
Det stämmer nog i alla fall, herr Fagerlund. Vi är väl ändå alla medvetna om att det finns ett samband mellan den statliga och den kommunala arbetsmarknaden. Får vi en uppgörelse på den ena, lär vi få det på den andra också. Jag vill säga till herr Nilsson i Tvärålund: Det är sant att jag var ledamot av riksdager 1965. Det är, om herr Nilsson så vill, värre än så. Jag talade den gången varmt för att vi skulle i en beredskapslag precisera de regler som skulle gälla om vi hamnade i en situation liknande den vi nu är i. Hade vi gjort det så menar jag att det hade varit all right att tillämpa de regler som var skrivna innan spelet började. När jag använder begrepp som hederlig och ohederlig är det inte lagen i och för sig jag talar om. Det är själva denna teknik att under en pågående konflikt ändra de regler enligt vilka konflikten skall utspelas. Det är nämligen så, som fru Nettelbrandt här tidigare har påpekat, att man har minutiöst iakttagit de regler som i 1965 års lag är uppställda för hur man skall bedöma graden av samhällsfarlighet i en stridsåtgärd. Vi vet att arbetstagarorganisationerna har erbjudit sig gång på gång att gå vidare på den vägen — har begärt uppgift om på vilken punkt stridsåtgärderna är samhällsskadliga — eller skadliga för medborgarintresset, om vi så vill — och ta upp nya förhandlingar för att avbryta de delarna av konflikten. Fru Nettelbrandt talade om att det kunde ha beretts möjlighet för medlingskommissionerna att arbeta under en mellanperiod, medan riksdagen i vanlig ordning behandlade lagförslaget. Sådana förhandlingar pågick, har jag låtit mig berättas, till klockan halv sex i morse, men tiden räckte inte till. Då vet jag att det lades fram förslag från arbetstagarsidan om att återta stridsåtgärder som medlingskommissionen som sådan bedömt som tillräckliga. Men det var för sent. Det har funnits all vilja att begränsa de samhällsvådliga effekterna av den här konflikten, men arbetsgivarparten har icke velat.

Herr talman! Herr Carlshamre hade motionerat och talat för att vi 1965 skulle ange regler för när samhället skulle kunna få ingripa.

Såvitt jag förstår är herr Carlshamre och jag eniga om att sådant inte kan få ske. Det sade herr Carlshamre i sitt första anförande. Som jag förstår det är det oundvikligt att man i vissa fall — inte minst i sådana som behandlas här måste överlämna till politikers omdöme att ta ställning till en i framtiden aktuell situation. Jag tycker att herr Carlshamres inställning är inkonsekvent när han mot bakgrunden av en situation, som han säger finns i hans egen kommun och som, enligt hans mening, inte får tillåtas fortsätta, ändå inte vill vara med om ingripande från samhällets sida.
Om större eller mindre visdom lönar det sig kanske inte att diskutera, herr Nilsson i Tvärålund, men ett faktum är att det 1965 fanns personer som just på det sätt som herr Nilsson nu säger är omöjligt förutsåg exakt den situation, där vi nu befinner oss, och beskrev den. Beskrivningen finns i riksdagsprotokollet. Det var inte särskilt märkvärdigt att räkna ut att man kunde hamna i denna situation. Sedan tycker jag inte att det finns någon inkonsekvens i mitt resonemang. Jag säger — och jag tror att vi alla är överens om det — att denna konflikt kan icke få fortsätta, och den kan icke få trappas upp ytterligare. Det vill till ett ingripande, det är riktigt. Vad jag bara inte kan vara med om, säg gärna — om vi skall bli högtidliga för ett ögonblick — för mitt samvetes skull, är ett ingripande i denna form. Samhället har andra möjligheter. Förhandlingsvägen står fortfarande öppen och den är inte prövad till slutet. T. o. m. jag skulle kanske komma att se saken annorlunda den stund då man måste medge, att nu har vi verkligen prövat förhandlingsvägen till slutet och det går icke att komma längre på denna. Med någon men icke mycken överdrift kan jag säga att man har icke ens beträtt denna väg — man har inte försökt.

Herr talman! Avtalsrörelserna har i detta land traditionellt varit arbetsmarknadsorganisationernas egen angelägenhet, vilket finansministern också säger med just dessa ord i årets finansplan. Och han menade det, förmodar jag, också då. I finansdebatten den 3 mars höll han fortfarande fast vid denna ståndpunkt, sägande att ett politiskt ingripande endast får vara en sista utväg och att erfarenheterna i årets konfliktläge inte utan vidare får tas till intäkt för en begränsning av den fria förhandlingsrätten för offentligt anställda. Så lät det då från en tung man i regeringen, men en vecka senare, den 9 mars — i förrgår alltså — föll täckelset och den nakna sanningen trädde fram. Den fackliga friheten var inte tillräckligt värdefull för regeringen, när det gäller att komma till livs en eller flera parter som man av olika anledningar tycker illa om. Situationen hade tydligen, som regeringen bedömt den, blivit att regeringen drivit in sig själv i en återvändsgränd. Fakta i målet är följande. Det var regeringen—avtalsverket som genom sin hårda nej-linje till alla äskanden drev två löntagarorganisationer ut i öppen konflikt. Det är regeringen som steg för steg i storformat trappat upp striden med alltmer långtgående lockoutåtgärder. Det var regeringen som stängde skolorna och delvis universiteten. Det var regeringen som inte aktade för rov att förbereda lockout av officerarna. Det är objektiva konstateranden, hur man än vrider och vänder på problemet och försöker finna sanningen. Nu vill regeringen dra sig ur det öde som den berett sig själv genom en tvångslag som förbjuder stridsåtgärder över hela arbetsmarknaden. Aldrig någonsin förut har väl en sådan omfattande tvångslag — den är faktiskt omfattande och kan innebära mycket — behövt tillgripas i vårt land. Andra svåra arbetsmarknadskriser — vi har haft några stycken — har klarats upp i stort sett av parterna på egen hand. Regeringen ingriper — låt oss konstatera det — som lagstiftare, därför att regeringen som förhandlare fört in hela avtalsarbetet i en svår situation, om också inte så svår och omöjlig att upplösa att den motiverar ett regeringsingripande i lagstiftningens form. Det motiv, som regeringen anger för tvångslagstiftningen — motivet att bereda utrymme för förhandlingar under en sexveckorsperiod av fredsplikt — är inte helt trovärdigt. Det innebär i realiteten — och det är realiteten som betyder någonting — att man vill ha sex veckor på sig för att diktera en förhandlingsuppgörelse på arbetsgivaren—statens villkor vad gäller de offentliganställda på statssidan. Det rör sig inte längre om fria förhandlingar i ordets egentliga bemärkelse och i hävdvunnen mening. Nej, målsättningen är otvivelaktigt den — jag kan inte finna det vara annat — att den aktuella stabiliseringspolitiken, nödvändig och berömlig i och för sig, som jag framhöll i finansdebatten, uppenbarligen i inte ringa mån skall föras på de offentliga tjänstemännens bekostnad. För den målsättningen är det lagförslag, som vi nu behandlar på ett ur formell synpunkt uppseendeväckande snabbt sätt, helt skräddarsytt, och därför måste enligt mitt förmenande lagförslaget avvisas. Lagen är, som jag ser den och som jag tror att den kommer att kunna användas, helt enkelt en partsinlaga. Dessutom blir de allmänna effekterna, som jag också framhöll för en vecka sedan, mycket negativa. Helt onödiga förtroendeklyftor fortsätter att skapas, och risken för motsättningar medborgargrupper emellan ökar på ett allvarligt sätt. Tvångslagen kommer enligt min bedömning — och det finns väl andra som gör samma bedömning — icke att frysa ned upphettningen så att lagen därigenom skulle vara motiverad. Det är regeringens och avtalsverkets förhandlingsvilja det har varit fel på. Jag kan verifiera att jag har meddelats detsamma som herr Carlshamre talade om, nämligen att förhandlingar har pågått in i det sista. Men det torde vara regeringen som säger nej. Hade förhandlingsvilja funnits, så hade en tvångslag — det är min fasta förvissning — inte ens behövt diskuteras. Herr talman! Jag ber att med dess ord få yrka bifall till reservation 2 av herr Brundin vid A i utskottets hemställan.

Herr talman! I går kallade LOs tidning Aftonbladet det nu föreliggande ingripandet i förhandlingsoch konflikträtten för mycket diskutabelt. Detta uttryck har också kommit till användning här i debatten i dag av flera talare. Vänsterpartiet kommunisterna anser detta ingripande vara helt förkastligt, bl.a. av de skäl som vi angivit i vår motion nr 1222. Jag skulle mycket kort vilja beröra anledningen till den situation som uppstått och som man kunde skönja redan under förra avtalsrörelsen. Vi har i sverige inte en helt fri och obunden fackföreningsrörelse. Onaturliga motsättningar har uppstått mellan tjänstemännens fackliga organisationer och LO. LO har hela tiden sökt samordna sitt agerande med herr Strängs och regeringens finansplan, medan tjänstemännens fackliga organisationer i sak försökt företräda sina medlemmars fackliga intressen, som inte alltid sammanfaller med den socialdemokratiska regeringens finansplan. Tjänstemannarörelsen har med andra ord inte bundit upp sitt agerande i herr Strängs ledband. Som mångårig aktiv SIF-are, TCO-ansluten, kan jag här tala av egen erfarenhet. Man har på olika sätt sökt tvinga in tjänstemännens fackliga rörelse på samma linje som LO:s. Inom parentes sagt och för att undvika alla missförstånd hävdar jag inte alls att jag helt och alltid kan instämma i alla de krav som rests från tjänstemännen och i deras sätt att agera. Men att märka är att LO hela tiden på regeringens order sökt tvinga fram en fullständig samordning på kapitulationsvillkor. Förra gången skyndade sig SIF och SALF att i början av avtalsrörelsen göra upp, och den önskade samordningen kunde då inte genomföras. Detta var naturligtvis ett streck i räkningen, fastän jag måste erkänna att man höll rätt god min — man höll masken. Att sedan SIF:s och SALF:s uppgörelse i sig blev dålig är en annan sak som vi inte skall diskutera i detta sammanhang.

Enligt utskottets skrivning anser man nu tidpunkten ha kommit, då regeringen måste genomföra en tvångslagstiftning i syfte att uppnå sitt mål. Givetvis säger man inte detta rent ut. De öppna konflikter som pågår och på vilka folk är förbittrade har blivit en utmärkt förevändning att på en gång försöka slå över hela avtalsområdet. Hade man bara velat få tågen att rulla igen eller få den kommunala servicen att fungera och lärarna i skolan för att ge barnen undervisning, så hade en tvångslag som denna inte varit nödvändig. Hade det bara gällt att bättre betala de redan välavlönade högre statstjänstemännen hade detta gått att genomföra också. Denna kategori av tjänstemän har den socialdemokratiska regeringen hållit på att högavlöna i 35 år, och för det behövs ingen tvångslag. Nej, den innersta och verkliga avsikten med denna tvångslag är att slå mot de stora löntagargrupperna inom LO och TCO, att söka förverkliga steg för steg ett statligt dikterat förhandlingssystem och att söka få lönerörelsen att följa finansplanens intentioner. Och, herr talman, det hjälper inte att man hur många gånger som helst skriver och talar om — och man har gjort det också här i dag — att detta är en förfärligt tråkig engångsföreteelse, att lagen har kort giltighet osv. Man har nu slagit in på en för löntagarna mycket farlig väg, som helt måste förkastas. Vad som sägs om att denna tvångslag skulle skapa förutsättningar för meningsfyllda förhandlingar mellan de stridande parterna faller på sin egen orimlighet. Meningsfyllda förhandlingar kan bara äga rum mellan två likvärdiga parter och inte där den ena parten är belagd med bojor genom en tvångslag. Sedan uppnår man en annan mycket negativ effekt: Man lamslår ännu mer den lokala fackliga aktiviteten till förmån för ett stärkande av de privata företagens ställning, och man slår undan benen för såväl LO som tjänstemannagruppernas fackliga agerande, inte minst på det lokala planet. Med denna tvångslag har den socialdemokratiska regeringen visat vägen, och tvångslagen kommer därför att få prejudicerande verkan. Vad detta kan betyda i ett tänkt framtida läge med en annan regering än den vi nu har — kanske en borgerlig regering — borde man inte minst inom LO kunna förstå. Herr talman! Den 11 mars 1971 kommer att gå till historien som en förnedringens dag. Fackföreningsrörelsen i Sverige har under många årtionden, under 70 års tid, kämpat många gånger hårda strider för strejkoch förhandlingsrätt, och detta har också omvittnats här i dag. Denna kamp har krönts med framgång. Men den 11 mars 1971 raserades resultatet av denna mångåriga, hårda strid med ett slag. Och detta slag, som tillfogades de fackliga organisationerna, gavs tyvärr av en socialdemokratisk regering. Jag tycker att en skammens rodnad i dag måste bränna på socialdemokraternas kinder när de tillsammans med borgarna nu står i begrepp att införa denna tvångslag. Jag kan inte underlåta att citera vad man i går skrev i LO:s tidning: ”Över huvud taget är det rätt oroväckande att regeringen så snabbt lyckades få de borgerliga med sig.” Själv är jag stolt över att få företräda ett parti som enhälligt sluter upp bakom självklara fackliga och demokratiska krav. Herr talman! Till sist vill jag lämna följande röstförklaring för vpk-gruppens vidkommande. Genom propositionsordningen ställs två reservationer med samma yrkande om avslag på propositionen mot utskottsmajoritetens förslag. Om kammaren bifaller utskottsmajoritetens förslag, ställs inte motiveringarna för dessa två reservationer under proposition. Jag vill på vpk-gruppens vägnar deklarera att vi vid röstning kommer att stödja reservationen vid den första omröstningen, men det sker i enlighet med de motiveringar som angivits i vpk:s reservation och vilka mycket klart skiljer sig från de motiveringar som finns i herr Brundins reservation. Vpk-motionen pekar på den prejudicerande verkan som lagen kan få i framtiden för hela arbetsmarknadsområdet. Herr Brundins reservation och den bakomliggande motionen av herr Carlshamre m.fl. nöjer sig med det felaktiga konstaterandet att lagen endast kan uppfattas som riktad mot de i konflikten inblandade tjänstemannaorganisationerna. Om utskottets förslag vinner mot avslagsyrkandet, avser vi från vpk-gruppens sida att icke vidare delta i behandlingen av detta ärende.

Herr talman! Det finns de som då och då efterlyser mera aktivt engagemang i samhällsdebatten hos människor i allmänhet. De blir bönhörda i dessa dagar. Jag har själv i dag på morgonen på en arbetsplats upplevt hur debattens vågor går höga. Meningarna är delade. Man pläderar för. Man pläderar emot. Man frågar. Man undrar vilken part — och det är många parter med här — som egentligen har rätt. Tro inte att majoriteten i riksdagen avspeglar opinionen utanför detta hus. Tro inte att ni kommer att mötas av enbart applåder. Opinionen är mycket splittrad. Man skall inte glömma bort att när det talas maktspråk i en så komplicerad och så viktig principiell fråga får man räkna med dels en effekt på kort sikt — en effekt som tar sig uttryck de närmaste dagarna efter beslutet — dels också en effekt som tar sig uttryck på längre sikt. Vi skall heller inte glömma bort att vi politiker kommer i blåsväder, oavsett om vi röstar ja eller om vi röstar nej. Hur skall i fortsättningen politikers vackra tal om demokrati, om samråd, om medinflytande och om lika rätt bli riktigt trovärdigt? Hur tror ni att människor runt om i landet, som tycker sig leva alltmer i ett samhälle vars utveckling de inte kan påverka, känner sig? Eller hur tror ni att de reagerar när de känner att maktlösheten alltmer får övergå i hopplöshet och axelryckningar? Ingmar Ström talade vid riksdagens början om staten som upplevs som kall och opersonlig. Olle Hedberg har sagt att vi lever mestadels i en känsla av djupaste främlingskap och beroende inför en opersonlig, anonym samhällsmakt. Tror ni att det som sker just nu medverkar till en annan bild, en bättre bild av samhällsmakten? Jag tror det inte. Jag tror att denna känsla fördjupas. Olusten ökar. Tyvärr. Jag beklagar det. Hur tror ni att folk utanför detta hus reagerar, när de får veta att denna synnerligen viktiga principiella fråga snabbehandlas av samhällsmaktens företrädare under ett och ett halvt dygn? Eller när de får veta att riksdagsmännen i ledet får en halvtimme på sig att fatta ståndpunkt? Jag kritiserar inte min partiledning för detta. I vår grupp har allt gjorts för att vi skulle få diskutera frågan så långt nu tiden medgav. Nej, det är mot statsministern som jag riktar en kraftig protest. Den svenska riksdagen är känd för att grundligt behandla små och stora frågor. Ibland kan snabbehandling vara att föredra. Undantagsvis kan vi motivera det. Men den här frågan behövde icke snabbehandlas på detta sätt. Herr talman! Det främsta syftet med mitt inlägg är emellertid att deklarera skälet till att jag har undertecknat herr Carlshamres avslagsmotion. I det första skedet av snabbehandlingen, dvs. utan att man hade sett propositionen, var jag faktiskt böjd att förorda ett tillstyrkande, att av två dåliga ting välja det minst dåliga. Men efter det att jag läst propositionen och efter ett mera grundligt övervägande fann jag att det principiella måste vara avgörande. Av principiella skäl tillstyrkte jag lagen 1965. Av principiella skäl bör inte staten som part i en avtalstvist utnyttja sin lagstiftningsmakt till att ändra spelets regler under spelets gång. Alla möjligheter att vid förhandlingsbordet utan tvångsingripande nå en överenskommelse har enligt min mening ännu inte uttömts. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är undertecknad av herr Brundin.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Jag antar att flertalet ledamöter känner min allmänna hållning i dagens debattämne, men jag vill ändå avge en rent principiell deklaration inledningsvis.

Om man har den inställningen är det omöjligt att resa krav på att arbetsmarknadens parter i alla väder, under alla förhållanden, skall ha frihet att verka och handla som de vill. Enligt min uppfattning har arbetsmarknadens parter i vår demokrati fått i uppdrag att sköta en arbetsuppgift. Den uppgiften låter vi parterna behålla så länge de sköter den något så när tillfredsställande. Men om man handskas så med uppgiften att vitala samhällsintressen kommer i fara, då måste samhället säga: Nu tar vi itu med det här på ett eller annat sätt. Jag är fackföreningsman, men jag har aldrig givit ett finger åt denna underliga föreställning att arbetsmarknadens parter skulle vara någon helig ko som staten inte får fingra på. Och hur många är det i denna kammare som egentligen har gjort det? När vi inte har kunnat lösa vitala problem för löntagarna, har vi gått till riksdagen och fått arbetstidslagar, arbetarskyddslagar osv. Vi har med andra ord sagt: Här fungerar det inte bra, här griper vi in. Det är självfallet att den rätten att gripa in, vare sig vi diskuterar ur principiell eller praktisk synpunkt, inte kan stanna vid vissa förhållanden på arbetsmarknaden. Det är här inte fråga om ett visst förhållande, utan det är fråga om huruvida det är en förnuftig ordning eller om det är något allvarligt skadligt på gång — och sedan gör samhället det som är riktigt. Här gäller enligt min uppfattning i hög grad en pragmatisk ordning. Det finns ingen princip i en demokrati som tillerkänner somliga en full suveränitet att utan hänsyn till det totala kollektivet uppträda som de vill. Och vad skulle det gagna för ändamål med en sådan ordning? I konsekvensens namn måste vi ju låta det vidgas till hela samhällslivet, men det gör vi inte. Utifrån den här synpunkten blir allt jamsande omkring denna fråga huruvida det är lämpligt eller inte lämpligt — ur principiell synpunkt alltså — för mig en löjlig debatt. Det här är inte en principfråga — det är en fråga om vad som är praktiskt och förnuftigt att göra.

Som jag erinrat om är det redan på väg, och eftersom stat och kommun är det offentligas stora arbetsgivare måste stat och kommun ständigt göra värderingar av dagsläge och utvecklingssituation — med andra ord ha en politisk linje. Man kan ju inte, om man är statlig arbetsgivare, följa en linje som arbetsgivare och sedan anmäla sig som stat rätt och slätt och föra en helt annan politik. Det vore en orimlig dualism. Flera talare har varit inne på det orimliga i att staten stoppar strejkerna. Ja, men då skall vi tänka bort staten som arbetsgivare helt eller också tänka oss den som arbetgivare men inte i annan funktion. Hela detta resonemang är ett tungomålstalande som är obegripligt. Och då är man framme vid pudelns kärna, att i det moderna, högt utvecklade samhället kan staten inte stå på sidan om lönepolitiken vid värderingar som skall vara avgörande för utvecklingen på det här området. Den måste ställa sig mitt uppe i debatten och ta ställning — inte i första hand som arbetsgivare utan rent politiskt — till vart utvecklingen skall gå, men som arbetsgivare måste staten ta konsekvenserna av den politiska filosofi den vill hylla. För mig är alltså ett ingrepp i lönepolitiken inte en principfråga; det har aldrig varit det, så fackföreningsman jag är. Det är en bedömningsfråga, det är en fråga om vad som är klokt, vad som är förnuftigt, och ingenting annat. Och nu vill jag gå ganska långt — jag gör det avsiktligt för, hoppas jag, logikens skull — och säga följande. Den debatt som förts har präglats av synsättet att när viktiga samhällsfunktioner skadas allvarligt, då skulle vi kunna ingripa. Jag tycker det är ett alldeles för hårt krav i vår demokrati. Jag vill säga så här: Om en liten grupp, med en politik utan förankring i den samhällsmoral vi har, för en hänsynslös politik, som inte knäcker samhället allvarligt men skadar stora intressen, så är det skäl nog för mig att ingripa. I det enormt ömtåliga näringsliv och samhälle som vi har och som blir allt ömtåligare för var dag som går kan vi inte i någon sorts falsk föreställning om ett idealt tillstånd, på lönemarknaden tillåta vilken som helst att när som helst kosta på sig vad som helst, därför att man inte direkt kan säga att hela samhället är i fara. Den sortens resonemang kommer vi att vara förbi om inte nästa år så om tio år. Det är helt enkelt en omöjlig politik. Hurudan är situationen nu? De stora löntagargrupperna organiserar sig efter industriförbundsprincipen, dvs. alla arbetare utanför kontorsdörren i industrin tillhör en och samma fackliga organisation. I princip är det så, i vart fall när det gäller den privata industrin, att alla inom kontoret tillhör en och samma organisation, nämligen TCO. SACO har organiserats efter en helt annan princip. Där har man medlemmar som sitter en eller två i nyckelpositioner i hela vårt näringsliv, och därigenom har de möjligheter att med konfliktåtgärder med små eller inga uppoffringar alls åstadkomma enorm skada.

Man skall vara blind på båda ögonen för att inte fatta hur orimlig hela denna diskussion är och inte fatta att hela denna politik är uppåt väggarna. När svensk fackföreningsrörelse, låt oss säga LO-rörelsen, krävde rätten att slåss, så var det de förtrycktas enda chans att någon gång komma ur eländet. Och vi har använt den rätten med enorm varsamhet och stort omdöme.

Då blir man verkligen häpen — om man inte begriper syftet — när kommunisterna stiger upp här och med darr på rösten slåss för alla löntagares rätt att strejka. Tänk vilket idealt tillstånd att löntagarna här i landet börjar organisera om sig efter grupper, så att man kan ta ut några få man och därmed slå igen hela näringar, hela transportväsendet och mycket annat! Vilket härligt tillstånd med ett allas krig mot alla, där den svagare får betala och klassklyftorna ökas! Det är naturligtvis en väg som leder till olust och revolutionsstämningar, men jag försäkrar er, mina kommunistiska vänner i denna kammare, att ni har hoppat i galna skor den här gången. Vi tänker nämligen gå ut och slåss med er — och det ordentligt! Jag kan också försäkra att ni har praktiskt taget inget gehör för en politik som går ut på att skapa oro och sätta i gång slagsmål på den svenska arbetsmarknaden, där de av tradition missgynnade skall komma ännu mer på efterkälken. Däremot har vi gehör för en utjämningspolitik. Och när regeringen har bestämt sig för den politik regeringen för, så sker det i kraft av de krav på jämlikhet som alla partier talade om under den senaste valrörelsen. Hur i jösse namn skall man kunna öka jämlikheten om man på en lönemarknad, där sex sjundedelar av svenska folkets inkomster fixeras, skulle, såsom SACO begär, ge i genomsnitt — och med återverkningar på sociala förmåner — drygt 18 000 kronor per individ? Landsorganisationen har i kraft av jämlikhetskravet gått ut och sagt: Vi måste i kronor ha lika mycket som andra grupper som är mera gynnade; vi är ju minst gynnade. Dessutom vill vi ha samma sociala förmåner och kompensation för arbetstidsförkortningen. Det kravet från LO ligger exakt i linje med samtliga partiers krav på jämlikhet, i varje fall principiellt. Skall vi alltså ge SACO 17 000-18 000 kronor och LO 20 000 — eller vad är det fråga om? Här passar det att ta upp resonemanget att avtalsverket inte arbetar effektivt och konkret nog med förslag. Man skall vara väldigt obevandrad i förhandlingar och lönepolitik om man skall kunna göra det påståendet.

Om vi besinnar att akademikernas sociala förmåner kostar samhället 40 procent ovanpå kontantlönen, begär man för dessa grupper på ett år, alltså för 1971, förhöjningar som varierar mellan 5 040 och 35 330 kronor. För en professor tillika överläkare begär man 35 000 i höjning på grundlönen. Med återverkningar på sociala förmåner blir det ganska exakt 50000 kronor. Det är det bud avtalsverket har fått. Och så säger SACO samtidigt: Det här är egentligen för litet. Vi skulle ha några procent till. Det räcker alltså inte med 23,5 procent. SACO vägrar över huvud taget diskutera på ett plan som har något så när kontakt med samhällsekonomin och jämlikhetsfilosofin. Det skall vara skräp till arbetsgivare som då sitter och smånojsar med SACO och SR. I stället har man sagt: Ni får ta och tänka om här, så det blir någon ordning på debatten! Det säger Arbetsgivareföreningen åt oss när vi skenar i väg, och ändå har vi aldrig betett oss som SACO nu gör. Men, säger SACO, vi släpar ju efter! Och så plockar man fram de två sämsta år man haft på 15 år och som inte alls är oävna vägda emot vad en kroppsarbetare får. När man ser på utvecklingen från 1957 till 1969 visar det sig att akademikerna i statstjänst på dessa tolv år har fått sin månadslön höjd med 2 808 kronor, manliga industriarbetare med 1 080 kronor och kvinnliga med 955. Akademikerna har i reda pengar fått tre gånger så mycket som industriarbetarna under denna tolvårsperiod. När LO sätter experter på att räkna ut lönen efter skatt och med hänsyn tagen till prisstegringar visar det sig att akademikerna i statstjänst fått skyhögt mer i kronor och öre som absolut netto än vad LO-folket fått. Och då går man i månad efter månad ut i radio och TV och inbillar folk att man släpar efter och talar inte ett ögonblick om 1966 års feta uppgörelse. Nej, naturligtvis skall SACO tas i örat, och det ordentligt! Jag har inte pratat med regeringen, men man kan ju förstå ändå hur tankegångarna måste gå: Vi har jämlikhetspolitiken som ett vallöfte — hur är det, fru Nettelbrandt, med folkpartiet på den punkten? LO säger bestämt ifrån, att nu prutar vi inte på utjämningspolitiken den här gången. TCO säger egentligen detsamma. Vem skall regeringen backa ut för? För SACOSs orimliga krav eller för dem som ställer krav som har en viss korrespondens med samhällsekonomin och som dessutom är i förbund med jämlikhetstanken? Jag kan inte förstå, ärade kammarledamöter från borgerligt håll som varit uppe här — jag undantar centern — hur ni orkar prata som ni gjort. För att nu inte tala om kommunisterna! Jag förstår inte hur ni orkar! Förstår man inte att det är hög tid att denna riksdag ger ett entydigt besked till de dunkla krafter — och ändå högljudda — som inte fattar att så här beter man sig inte i en modern demokrati, i ett samhälle med social kultur och hänsyn? Det har tydligen avtalsverket och regeringen fattat: Så här går det inte! Jag gick på kommunisternas partiledare och partisekreterare i förra veckan och undrade hur de kan stödja SACO. Då skyndade sig herr Werner i Tyresö som är här närvarande — jag skall inte beröra vad herr Hermansson sade eftersom han inte är närvarande — att visa mig ett purfärskt uttalande han hade gjort och där man tyckte att det skulle vara jämlikhetspolitik. Men på slutet var det ett angrepp på avtalsverket — bockfoten! Jag tycker att herr Werner skall gå upp här och ge klart besked om vad det är som brister i avtalsverkets politik. Hans partikamrat, herr Lorentzon, som jag skall återkomma till, sade någonting om att ifall avtalsverket hade gett de lågavlönade akademikerna ett bud, så hade vi sluppit denna konflikt. Ja, herr Lorentzon, det minsta jag kan säga om detta är att det är naivt över alla gränser. Tror herr Lorentzon att SACO som begär 3 600 kronor på grundlönen till den sämst betalde och 35 000 till den högst betalde akademikern — alltså exklusive återverkningarna på de sociala förmånerna — håller på och för en politik för lågavlönade? Om man får en smula åt dem är saken okay! Ja, då har vi fått en social debatt som verkligen är utan mening. Men så där säger man då man är Ådalspoet — modell Camera obscura! Högern och folkpartiet — hit och dit i frågan — sparkar regeringen och avtalsverket på smalbenen! Jag förstår var hjärtat ligger någonstans; alla de som tillhör de gynnade har så väldigt svårt i grunden att riktigt tänka om. När man är ute i debatter upplever man att folk med gott förstånd — normalt, höll jag på att säga — helt plötsligt har det mest kufiska försvar för privilegieoch klassordning i vårt samhälle. Och SACO spelar hänsynslöst på egoismen hos dem som har makten i samhället. Men för en regering som åtagit sig att skapa om det här samhället mot ökad jämlikhet och social kultur går det inte att arbeta enligt den modellen. Då uppstår mycket riktigt, herr Lorentzon, en konflikt. Men det är inte en konflikt mellan arbetsgivare och löntagare, käre herr Lorentzon. Det är en konflikt i första hand mellan olika skikt av löntagare, där de privilegerade slåss som bara attan för att behålla och utvidga gamla lönerelationer. Det är den enkla sanningen i hela denna historia. Klasskamp är på gång, men det upptäcker inte kommunisterna i vårt samhälle. De har ingen aning om att klasskamp är på gång. Därför solidariserar de sig med de gynnade i samhället för att bespotta regeringen och avtalsverket, som försöker föra jämlikhetspolitik. Sedan åker man ut på fackliga möten och påstår att regeringen inte gör någonting för jämlikheten. Herr Lorentzon säger att Saltsjöbadsandan är förhärskande på den svenska arbetsmarknaden. Han syftar naturligtvis på LO-området. Detta visar att han inte vet något om den kamp som vi i LO för kring lönepolitiken. Han har ingen aning om vad som pågår på Blasieholmen. Han har glömt att vi var nära att braka ihop i en stor konflikt för något år sedan. Sedan påstår herr Lorentzon — fast det hör egentligen inte hit — att det råder en omänsklig arbetstakt i Kapitalistsveriges produktionsenheter. Jag tillhör dem som har ivrat för att resa i öststaterna, och jag försäkrar herr Lorentzon, att vi inte slår öststaternas rekord i brådrappet här hemma i Kapitalistsverige. Herr Lorentzon anser att vi med lagens hjälp ämnar tvinga de tredskande löntagarna till reson. Jag uppfattar det inte så att vi skall ta tredskande löntagare i örat utan att vi skall skapa en utjämningspolitik mot högre social kultur. Om krafter då kämpar emot detta, tar vi dem inte i örat, men vi bekämpar dem. Det är dock helt klart, att om någon, herr Lorentzon, är ansvarig för den situation som vi i dag har, när vi måste gå ifrån denna berömda parternas fria rätt, så är det inte avtalsverket och jämlikhetspolitiken. Ansvaret har de som vägrar att acceptera den jämlikhetspolitik som alla partier är överens om; de som ger sig den på att man via lönemarknaden, som betyder nästan allt på denna punkt, skall föra en annan politik än statsmakterna har bestämt sig för. Herr Lorentzon påstår — jag vet att jag drar ut på tiden, herr talman, men det måste stå motsagt i protokollet — att regeringsförslaget är ”i sin cynism ett hån mot de strejkande”. Vilka är det som strejkar? Ännu intressantare är att fråga varför man strejkar. Det har jag redan redovisat. Man det betyder ingenting för herr Lorentzons sociala värderingar. Det är någonting sjukt, säger herr Lorentzon, i länder där löntagarna måste strejka. All right, det är ett sjukdomstecken. Men krämpan ligger däri att man på visst håll inte vill acceptera utjämningstanken. Skall vi göra ett operativt ingrepp, skall vi göra det där sjukdomen sitter och inte där hälsan blomstrar. Det gör jämlikhetstanken. Herr Bohman anser att staten skall följa spelets regler. Då skall inte herr Bohman rösta för denna lag, ty då kommer säkert regeringen att följa spelets regler och lockouta lärare och hela faderullan, höll jag på att säga. Vet inte herr Bohman vad han säger i talarstolen? Spelets regler är nämligen, att när man inte kan komma överens vidtar båda parter de stridsåtgärder de har att tillgripa. Men herr Bohman har tydligen ingenting emot att staten ger SACO vad man där begär — eller i vart fall någonting ditåt — och så får det gå hur det vill med jämlikheten. Då är det klart att han uttrycker en innerlig önskan att tolka spelets regler så, att den ena parten får föra revolverpolitik, medan den andra inte ens får ingå i självförsvar. Herr Bohman fick ordet ”solidaritet” i sin mun. Det krävs förtroende och solidaritet, sade han. Ja, det är riktigt. Det finns också mycket fint sådant på svensk arbetsmarknad. Jag har verkligen i många, många år försökt att tala med SACO s ledning om lönemarknadsproblematiken, men jag måste notera att det varit alldeles förgäves. Jag saknar helt förtroende för SACO och kan absolut inte solidarisera mig med SACO; den saken är nog ändå klar. Bara en liten anmärkning till före avslutningsorden! SACO och kommunisterna älskar att framställa situationen så, att det pågår en kamp mellan löntagare och arbetsgivare — hör gärna ”ohemula, reaktionära arbetsgivare”! Primärt är det en kamp mellan skattebetalarna och de statsanställda högbetalda, sekundärt är det en fråga om hur vi skall dela livets goda i vårt samhälle. Hur orkar ni på kommunisthåll vara med om en så ytterst billig analys av klasskampen? Vad frågan ytterst gäller är, om vi skall avstå från samhällsingrepp och låta ett allas krig mot alla utvecklas på svensk lönemarknad. Och här vill jag rikta ett verkligt allvarsord till denna LO-rörelsen och TCO-rörelsen är, såsom jag sade, i hög grad uppbyggda på en förnuftig princip, industriförbundsprincipen. Enligt min uttolkning är detta den främsta förklaringen till att vi har nått så långt med fackföreningsrörelsen i Norden som vi har gjort. Min uppfattning är att om små grupper, som har ömtåliga funktioner, får samorganisera sig, lär andra sig att göra detsamma. Men om vi på lång sikt kommer att splittra LO och TCO, kommer vi att få en rad smågrupper, och det blir en allas kamp mot alla. Den dagen är det slut med friheten för arbetsmarknadsorganisationerna — då tar samhället hand om det hela. Nu ställer jag frågan: Är det statsrådet Holmqvist och hans kamrater och avtalsverket som sätter friheten för arbetsmarknadens parter i fara, eller är det de som hyllar principen om att var och en gör som han vill på arbetsmarknaden? Svaret ger sig självt. Nej, vi har kommit så långt i utvecklingen och är nu inne i en sådan situation, att samhället inte kan stå på sidan om lönebildningspolitiken, förmånspolitiken och lönemarknaden, inte ens till den grad som samhället har gjort det hittills. Engagemanget måste fördjupas och bli mera påtagligt, och då måste samhället ha en filosofi. Vi är redan inne i det skeendet, och det är den filosofin som har stoppat SACO:s ohemula krav, det är den filosofin som har skapat konflikten. Men det fattar inte ens våra vänner kommunisterna. Att den uttydningen inte passar moderata samlingspartiet är naturligt. I en filosofi där man vill ha den starkes rätt har man inte något intresse av att skapa balans mellan starka och svaga, rätt och rättvisa. Jag tror att vi skall vara överens om att ta bort fjällen och skygglapparna och se saken så: det moderna samhället är så pass invecklat och ömtåligt att vi måste ha ett nytänkande, en ny politik, där staten går in betydligt aktivare än hittills. Då blir den samordnade lönepolitiken, den som LO predikar, hur den än utvecklas, den enda möjliga arbetsvägen. Hela detta tal om decentralism är helt enkelt att underminera demokratins arbetsvillkor i det moderna samhället.

Herr talman! Det var mycket intressant att en tungviktare från svensk fackföreningsrörelse äntrade denna talarstol i dag, i synnerhet som Yngve Persson såsom ordförande för sitt fackförbund noga känner förhållandena för landets låglönegrupper. Han kan mycket väl känslomässigt tala på dessa låglönegruppers vägnar, och jag förstår också hans känslor när det gäller SACO. Det är bara det att han påstår att vi är SACO-försvarare. I finansdebatten för några dagar sedan lämnade vi, som jag har påpekat tidigare i denna debatt, en redogörelse för olika deklarationer partiet gjort ända sedan SACO-strejken startade och som visade hur vi hade ställt oss till denna konflikt dag för dag, och jag skall inte nu ta upp den frågan. Det är en sak, herr Yngve Persson, som Ni glider förbi, nämligen de socialdemokratiska ledningarnas agerande ute i kommunerna och i landstingen. Vem har gett landstingsråden och kommunalråden deras jättehöga löner? Jo, det är socialdemokraterna som har gjort det. Varför berättar Ni inte detta? För några dagar sedan beslöt man i Gävle, som har en socialdemokratisk majoritet, om rätt högt tilltagna löneökningar för kommunala tjänstemän, upp till 20 000 kronor per år. Jag skulle tro att Träindustriarbetareförbundets medlemmar inte tycker om det heller, men jag har inte hört herr Yngve Persson göra någon anmärkning i det fallet. Jag menar att en svensk träindustriarbetare, massafabriksarbetare eller renhållningsarbetare är lika mycket värd som en läkare, arkitekt eller vilket yrke det än må gälla. Alla gör de sin samhällsnyttiga gärning och de behövs i vårt samhälle. Men när ni tillsätter den ena landshövdingen efter den andra, som jag vill påstå vi inte alls behöver för att sköta detta samhälle och t.o.m. krigar inom fackföreningsrörelsen för att få de bästa knogen, då säger herr Yngve Persson ingenting. Vi har i detta land även råd att hålla oss med ett kungahus. Den ene av prinsarna heter Bertil och den andre Tjabo, höll jag på att säga; det är veckotidningspressen som förleder mig till att kalla honom så. Jag anser att vi inte behöver dem heller. Men inte heller på den punkten har herr Yngve Persson några som helst anmärkningar att göra. Det är SACO som han riktar sina anmärkningar mot, och sedan får vi kommunister en släng av sleven.

Herr talman! Herr Yngve Persson har nyss klargjort att enligt hans mening behövs det inte att något vitalt samhällsintresse är hotat för att samhället skall ingripa i en konflikt, under förutsättning att den i konflikten indragna löntagargruppen är tillräckligt liten. Man talar ibland om konservativa krafter i en annan mening än den jag företräder. Jag finner det intressant att notera att i det rent reaktionära anförande herr Yngve Persson nyss höll fick han instämmanden av nästan hela den socialdemokratiska gruppen.
Herr talman! Herr Lorentzon säger att jag glider förbi detta med borgarrådens och andras höga löner. Ja, man kan ju inte behandla hela universum i ett enda anförande. Men jag har gjort uttalanden i Aftonbladet och litet varstans där jag fördömer den sortens utjämningspolitik som går ut på att om ett landstingsråd har 90 000 kronor i årslön och ett borgarråd i Stockholm 135 000 kronor, då skall också landstingsrådet ha 135 000 kronor. Om det är någon som har uttalat sig om det så är det jag, herr Lorentzon. Däremot vet jag inte om herr Lorentzon har gjort några uttalanden. I varje fall har inte jag hört talas om det. Jag känner inte till de enligt herr Lorentzons uppfattning obehövliga landshövdingarna och förstod i övrigt inte vad han menade. Men han sade någonting om att vi inom LO slåss om de bästa knogen, eller hur? Jag skulle vilja veta vad det är för knog. Jag kräver att herr Lorentzon redovisar vad det är fråga om. Därefter skall jag gå i svaromål. När herr Carlshamre beskyller mig för att vara reaktionär, då har man verkligen kommit vilse i tillvaron.
Herr talman! Som alla märkte talade jag om landshövdingeposterna som mycket utmärkta attribut, och det är ju så att man inom svensk fackföreningsrörelse är varmt inställd på att få just de jobben. För närvarande står två jobb färdiga att tillträda.
Herr talman! Så här i all hast kan jag bara påminna mig ett fall. Det är LOs andre ordförande Kurt Nordgren som ställer upp som landshövding. Men vad skulle det vara för suspekt i det? Jag kan tala om att det jobb vi har är ett hårt jobb. Kurt Nordgren har offentligt redovisat sina skäl och t.o.m. klargjort att han bedömt att han gagnar saken bäst med att byta jobb just nu.

Jag tycker nog, herr Lorentzon, att det är underbart med vår demokrati, där även ovettigheten kan få gå på händerna, men litet dokumentation kunde man begära innan någon tar till orda på det sättet. Det är en oförsynt anklagelse mot folk i LO-rörelsen, som sliter hårt — i regel hela sitt liv — för en sak som de finner vettig och som litet och sällan sneglar åt det håll herr Lorentzon talar om.

Herr talman! Vi har vant oss vid och anser det som självklart att konflikter på arbetsmarknaden skall lösas genom fria förhandlingar — och det med all rätt. Vi har den uppfattningen att samhället bör gripa in endast i nödfall. Statens befattningshavare har för några år sedan fått förhandlingsrätt rörande sina anställningsvillkor. Med en sådan rätt följer också ett ansvar. Det ansvaret är särskilt stort när verkningarna för dem som man betraktar som utomstående blir vittgående. I den nu pågående konflikten är verkningarna faktiskt sådana. Titta på de studerandes situation: de kan få lov att gå en hel termin till och sätta sig i skuld ytterligare! Titta på dem som ovillkorligen behöver socialhjälp för att kunna leva! Situationen har nu blivit sådan att skäl anses föreligga för ett ingripande från samhället. Så stora är faktiskt skadeverkningarna redan. Det är en allvarlig åtgärd som vidtas nu — det är jag den siste att vilja förneka, och jag skulle tro att de flesta är överens med mig om den saken. Emellertid bör åtgärden knappast vara helt överraskande för någon, eftersom det vid tillkomsten av 1965 års lag förutsattes att situationen faktiskt kunde komma att bli sådan att samhället fick inskrida för att skydda vitala samhällsintressen. Många av talarna här i dag tycks ha förbisett att ett av de auktoritativa uttalanden som gjordes vid lagens tillkomst var, att man kunde få vänta sig ingripanden av denna typ i en besvärlig situation; alltså när vitala samhällsintressen står på spel. Parterna, i varje fall parter i denna konflikt, har ömsesidigt riktat beskyllningar mot varandra. Uppgift står mot uppgift, och frågan är: Vad är sanning? Den som har att hämta sitt vetande endast från massmedia kommer emellertid fram till den slutsatsen att det nog inte heller i detta fall är ens fel att två träter. Naturligtvis kan man helt allmänt, som många har gjort, ställa frågan hur vi kan ha råkat komma i den här besvärliga situationen. Ja, vi kan ju inte bortse från sådant som de stora prisstegringarna under förra året. Vi kan heller inte bortse från att produktionshöjningen för 1971 väntas bli mindre än för 1970 och att man alltså har mindre ökningar att dela på under 1971. Och då blir kampen intensivare mellan dem som skall dela den ökade kakan. Prisstegringarna föranleder naturligtvis kompensationskrav. Den ekonomiska politiken med inte bara tyngdpunkten utan praktiskt taget hela insatsen lagd på kreditpolitiken, innefattande en långvarig hård kreditåtstramning och en skyhög ränta, har satt sina spår i utvecklingen. Skattereformens negativa verkningar för många människor har nog också kommit litet överrumplande. Man har inte haft klart för sig riktigt vad den innebar. Sedan kan frågan ställas om förhandlingsberedskapen hos avtalsverket har varit tillfredsställande och om man i tid har tänkt igenom situationen för att kunna ta ställning och avge ett bud. Jag ställer frågan, men jag kan inte lämna ett svar på den. Situationen är tråkig. I dag skall vi inte ägna krafterna åt att fördela skulden till att det kan ha blivit på detta sätt. Det får i så fall göras senare.

Men vi måste försöka se till att de farhågor som parterna uttalar för att bli illa behandlade i löneuppgörelsen inte går i uppfyllelse. Man menar att man nu har fått ett handikapp. Man har fått ställa in stridsåtgärderna och har naturligtvis svårare att dra i gång dem igen. Jag tror att den uppfattningen är välgrundad och att det är en bakgrund till bitterheten hos en del av organisationens befattningshavare över att strejkrätten nu suspenderas i sex veckor. Men man borde väl ändå alltjämt ha möjligheter att sakligt argumentera för sina krav. Skall man inte fortfarande tro på att sakskäl ger resultat? Det har förhandlats och förhandlas på många områden utan några strejkhot, och goda resultat har uppnåtts. Har man starka argument att komma med så vinner man gehör för sina synpunkter även i detta fall. Vi politiker betraktas uppenbarligen i dag med oblida ögon av organisationer som i första hand berörs av den provisoriska lagstiftningen. Vi kan inte annat än redovisa våra skäl till att vi accepterar den provisoriska lagstiftningen. Naturligtvis beklagar vi att situationen har föranlett det ingripandet och uttalar en maning till parterna att visa hänsyn och måttfullhet. Centerpartiet ställer sig helt bakom lagförslaget och anser att situationen kräver ett samhällsingripande av det slag regeringen nu går in för. Det har sagts ibland under de här dagarna att de borgerliga partierna har ryckt ut för att hjälpa regeringen. Det är svenska folkets och inte regeringens intressen vi har slagit vakt om. Att vaka över svenska folkets väl är vår skyldighet som svenska folkets valda ombud.